Fru talman! I dag på bussen träffade jag en kamrat från Lund. Hon var ganska nedslagen. När jag frågade vad det berodde på sa hon: Jag var nog lite för ärlig på en anställningsintervju när jag sa att jag inte hade ordnat ett boende i Stockholm. Hon hade inte fått jobbet.En bra boendemiljö är grunden för att skapa trygghet. Under 20 års tid har Sverige byggt mindre än hälften så många bostäder som våra nordiska grannländer har gjort per capita och långt under snittet i OECD. Och priset betalar vi nu. Större ungdomskullar kombinerat med en av de starkaste urbaniseringstrenderna i Europa gör att vi i dag har akut bostadsbrist i tillväxtregionerna men även i andra delar av vårt land.Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan. Jag tänker inte minst på migrationen. Vi behöver möta bostadsbehoven från delar av befolkningen med mindre plånböcker. Det som byggs är nästan uteslutande premium, som jag brukar beskriva som dyrt vid kaj med sjöutsikt - vilket också stämmer till stor del. Och hyresrätten i dag är inget lågprisalternativ, även om det ofta låter så i debatterna. Vi måste också bygga för dem med mindre plånböcker.

Vänstersidan i politiken motsätter sig många reformer och har framför allt ingen drivkraft att fortsätta förenklingsarbetet. Inget samlat alternativ finns. Om man ska hitta minsta gemensamma nämnare får man väl återgå till mer subventioner och regleringar. Den politiken har prövats, med förödande resultat.Vad mer kan då göras? Utskottet konstaterar att motionerna gällande exempelvis åtgärder för ökat bostadsbyggande är mycket allmänt formulerade och att det torde finnas en bred samsyn när det gäller önskemålen om att bostadsbyggandet bör underlättas, genom exempelvis regelförenklingar och en samordning mellan investeringar i bostäder och infrastruktur. Ändå väljer utskottet att avstyrka motionerna.Jag rekommenderar utskottets alla ledamöter att läsa våra förslag, för det behövs åtgärder för att underlätta bostadsbyggandet. Planprocessen måste påskyndas, i alla led. Dessutom måste tillgången på mark öka där det är lämpligt att bygga. Ett sätt att öka tillgången på mark är ändrade och mer flexibla bullerregler. Ja, jag har bullrat om den här frågan, och jag kommer att fortsätta göra det. Dagens bullerregler är ett hinder mot bostadsbyggandet och begränsar därför flexibiliteten. Modern byggteknik gör det möjligt med en tyst innemiljö även vid högre ljudnivåer utomhus. Om man ska vara helt ärlig hade större delen av Stockholms innerstad inte byggts med nuvarande bullerregler och nivåer. Det är exempelvis angeläget att den förordning med riktvärden för buller som har beretts av alliansregeringen, där riktvärdena höjs, kommer på plats snart, framför allt för att vi ska kunna bygga för våra studenter.Vad mer kan göras? Skattesituationen behöver ses över för hyresrätten, framför allt med inriktning på att underlätta för nyproduktion. Strandskyddsreglerna ska säkra allmänhetens tillgång till stränder och värna unika naturvärden. Men reglerna är krångliga och otydliga. Regelverket måste utformas och reformeras i grunden så att glest befolkade områden kan bebyggas, förutom i områden som genom beslut pekas ut som skyddsvärda.Reformering av plan och bygglagen måste fortsätta i syfte att underlätta för bostadsproduktion. Och instansordningen vid överklagande måste effektiviseras. Riksintressen behöver förtydligas och förenklas. Listan på bygglovsbefriade åtgärder bör ökas. Åtgärder som inte innebär någon inskränkning för grannar eller inte medför någon allvarlig risk för fukt eller annan skada på huset bör befrias från bygglov.Kristdemokraterna ser framför sig ett behov av en reformering av svensk bostadspolitik. Det är ett reformarbete som rör själva grundvalarna, spelreglerna, organisationen och strukturen. Det finns områden inom bostadspolitiken där politiken och det offentliga har alldeles för stort inflytande och där makten skulle behöva flyttas till den enskilde medborgaren. Och det finns områden där staten skulle behöva ha större inflytande.I detta betänkande finns det som sagt ett antal motioner som är bra.

Det är inte rätt att studenter måste tacka nej till studieplatser eller att andra måste tacka nej till jobb för att de känner att boendesituationen inte kan lösas.

Fru talman! Jag vill också börja med att för tids vinnande yrka bifall till reservation 1 i betänkandet.Boendet är grunden till allt. När man diskuterar och debatterar bostadspolitik i samhället i stort och när vi diskuterar och debatterar bostadspolitik här i Sveriges riksdag hamnar vi alltför ofta i en debatt om enskildheter i stället för en debatt utifrån helheten. Det blir ofta en debatt där experter inom snäva områden kastar procentsatser, lagparagrafer och kvadratmeter i huvudet på varandra, på ett sätt som är obegripligt för vanligt folk.Fru talman! Naturligtvis är tillväxtaspekten och arbetsmarknadens funktionssätt viktiga, men de är kanske inte viktigast för den enskilda människan. Och bostadspolitik måste handla om möjligheter för alla - såväl unga som äldre, barnfamiljer som ensamstående. Det handlar om stadens, förortens, byns och grannskapets liv och innehåll. Det handlar om att bygga ett land, ett samhälle och en gemenskap, ett samhälle som håller ihop.

Där finns hyreslägenheter, villor, bostadsrätter och ägarlägenheter av olika standard, olika storlek och i olika lägen. Där finns nybyggda lyxlägenheter med all tillgänglig, tänkbar service. Där finns enkla hyreslägenheter som ger insteg på marknaden för dem av oss med lägre anspråk eller för dem som söker boende för en kortare tid.På en ideal framtida bostadsmarknad ska ingen behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende eller för att man helt enkelt inte vill bryta mot lagen. Det finns ett stort och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer - inklusive fler ägarlägenheter - i Stockholm och i övriga tillväxtregioner. Generösa och enkla regler för uthyrning av enskilt ägda bostäder gör det lättare att hitta tillfälligt boende både för kortare och för längre perioder. Boendet är grunden till allt, som sagt. Jag har nu berört möjligheter på en väl fungerande bostadsmarknad. På samma sätt blir också problem i boendet, boendestrukturen och bostadspolitiken en enorm samhällsutmaning, kanske den allra största. Ett boendeproblem blir ett skolproblem, ett utanförskapsproblem, ett integrationsproblem, ett kriminalproblem och ett socialt problem. Det leder till problem och utmaningar ur alla aspekter, ärligt talat.En del av oss är födda och uppvuxna och har tillbringat huvuddelen av våra liv i ett av alla dessa utanförskapsområden - ett fruktansvärt ord egentligen - som finns över hela landet. Det är väl alltid så att man utgår från sin egen uppväxt och sina egna referensramar. Vi som har växt upp i så kallade utanförskapsområden som finns över hela landet - i mitt eget fall hette området Öxnehaga och ligger i Huskvarna - vet allt detta.Fru talman! Boendestrukturen är alltså inte bara en reflexion av samhällsproblem och sådana utmaningar som utanförskap, skolproblem och sociala problem utan den är i mångt och mycket också själva grunden och orsaken till dem. Det är i varje fall anledningen till att det biter sig fast och blir svårt att göra någonting åt detta om man inte ger sig på grundproblemet, det vill säga boendet och boendestrukturen. Återigen: Boendet är grunden till allt, fru talman.Politiken och i synnerhet bostadspolitiken måste ha som bärande tanke att slå vakt om möjligheter för alla, och då måste man först och främst slå vakt om rörlighet. Rörlighet är detsamma som möjligheter. Rörlighet och möjligheter är social mobilitet. Det är det som allt måste handla om.

Samtidigt räcker inte detta på långa vägar, och vi får aldrig vara nöjda och aldrig slå oss till ro.

Det enda bostadspolitiska besked som den rödgröna regeringen hittills har gett är att man anser att Alliansens mål för bostadsbyggandet var för högt och för ambitiöst. Tvärtom vill man nu se en lägre ambition för detta.Fru talman! Detta duger inte. Att som den rödgröna regeringen i hanterandet av stora och avgörande samhällsfrågor och framtidsfrågor, som exempelvis bostadspolitiken, lägga dem i malpåse är inte rätt väg för Sverige. Det är inte det besked, eller rättare sagt frånvaro av besked, som behövs. Det är inte så utmaningar för enskilda människor och utmaningar för Sverige som helhet löses. Det duger faktiskt inte, fru talman.
Fru talman! Det finns i dag en stor bostadsbrist i de kommuner där vi har universitet och högskolor. Det är såklart ett stort problem eftersom det kan innebära att man som student i värsta fall kanske inte kan studera det som man i första hand vill studera. Man tvingas välja en annan studieort med en annan inriktning. Det kan också leda till att man tvingas bo under sämre förhållanden, i tillfälliga bostäder och leva i otryggheten av att inte veta om man har en bostad på studieorten.Behovet av åtgärder på det här området är därför väldigt stort. Bostadsbristen är påtaglig. Detta påverkar också i allra högsta grad möjligheten till framtida arbete, när man inte vet om man kan gå från arbete till studier eller om det över huvud taget är möjligt att studera.Fru talman! Det här är viktiga frågor att lyfta fram när vi pratar om bostadspolitik och när vi pratar om möjligheten till boende. Det behövs fler enklare och billigare bostäder. Att bygga nytt är det som måste vara i fokus för att man ska kunna få till fler möjligheter till boende för studenter.Vi från Sverigedemokraterna ser positivt på de åtgärder som man har tagit fram under 2014 och också vidtagit. Det har varit viktigt för att kunna få fram fler bostäder. Det gäller till exempel att bostadsytan i studentbostäder kan vara mindre, att man kan inreda vindsvåningar utan att det ställs krav på hiss. Det har gjort att det har blivit fler studentbostäder, men det räcker inte. Det behövs fler åtgärder.Ett annat förslag som Sverigedemokraterna har lagt fram är att man ska kunna ta bort kravet på hiss i studentbostäder. Det är så klart viktigt med tillgänglighet även för dem som inte själva kan ta sig upp för trappor utan behöver hiss. Vi anser att man bör kunna se på den här frågan i ett större perspektiv genom att i större bostadsområden kunna undanta det kravet och därmed få fram fler billiga bostäder. Det finns även andra möjligheter till förändringar för att få fram fler studentbostäder, framför allt sådana som är billigare, till exempel då det gäller bostädernas utformning.Sverigedemokraterna yrkar bifall till reservation 3 gällande hisskravet. Övriga motionsyrkanden avstyrks.

Det är trots allt Kristdemokraterna som innehaft bostadsministerposten de senaste åtta åren. Det är också de som ansvarat för framförhållningen på området.Den stora migrationsströmmen till Sverige kan inte komma som en överraskning. Om vi lägger åt sidan diskussionen om ifall det är bättre att hjälpa människor i närområdena än att hjälpa några få i Sverige funderar jag på vilken framförhållning Alliansen och särskilt Kristdemokraterna, som innehaft bostadsministerposten, egentligen har. På vilket sätt tycker de att de tagit ansvar för den bostadskris vi har i dag, när vi ser de konsekvenser som den ökade migrationen lett till?De senaste åtta åren har vi haft en nettoökning av befolkningen på 630 000, men det har bara byggts 250 000 bostäder. Det är inte hållbart. Därför är min fråga: På vilket sätt har man framförhållning på det här området?

Fru talman! Roger Hedlund nämnde mig och Alliansen i sitt anförande, och jag kände mig därför tvungen att begära replik. Jag ska läsa upp det jag sa i mitt anförande så att det blir tydligt hur olika vi ser på den här frågan. Jag sa så här: "Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan. Jag tänker inte minst på migrationen. "Det jag åsyftade var att vi måste bygga för alla. Vi måste bygga så att människor har möjlighet att tacka ja till jobb och till studieplatser. Dessutom innebär ett eget boende trygghet. Under våra åtta år vid makten tog vi flera steg för att öka byggandet. Det handlade om regelförenklingar och om nya boendeformer, såsom ägarlägenheter. Min känsla är att Roger Hedlund i stället vill ha en stor diskussion, som vanligt i sann SD-retorikstil, om att vi ska stänga gränserna för att minska bostadsproblemet. Det är inte så vi i Alliansen ser på det.För mig som kristdemokrat är det viktigt att ge människor möjlighet att komma till Sverige och få ett boende. Där har Kristdemokraterna föreslagit ett antal olika åtgärder, bland annat att vi ska titta på möjligheten till modulbostäder för att lösa den akuta situation som vi befinner oss i. För oss handlar det om att lösa en situation och se till att kunna erbjuda alla som kommer hit ett bra boende, inte göra som Sverigedemokraterna och stänga gränserna för att minska antalet människor som vill komma hit.
Fru talman! Tack för svaret, Caroline Szyber! Jag respekterar Alliansens hållning. Jag respekterar Caroline Szybers hållning att Kristdemokraterna anser att det är en bättre lösning att hjälpa några få i Sverige i stället för att se till de över 50 miljoner flyktingar runt om i världen som kanske är i större behov av hjälp. Flyktingarna lever under miserabla förhållanden, och vi menar att insatsen i första hand ska ske där.Jag respekterar som sagt er hållning, Caroline Szyber, men om vi ska ha den migrationspolitik som Alliansen och Kristdemokraterna ställer sig bakom måste vi också ha framförhållning i politiken. År 2003 hade vi i stort sett balans på bostadsmarknaden i Sverige. Det gick att få en bostad. Det gick att flytta för att få ett jobb. Det var möjligt att på så vis ha en bra arbetsmarknad. Det finns inte i dag. I dag är du tvungen att tacka nej till jobb. Storstäderna kan inte längre expandera. Företagen i storstäderna kan inte längre få den kompetens de söker för att kunna utvecklas. Det är inte möjligt, för vi har en bostadsmarknad som inte har lediga lägenheter där arbetstillfällena finns.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikVi har ett allvarligt läge på bostadsmarknaden. Det har inte byggts tillräckligt mycket på 20 år. Vi har, som jag nämnde tidigare, ett antal faktorer som påverkar. Det är större ungdomskullar, urbaniseringstrender och ja, vi har också fler som söker sig till vårt land från krig. Då är det viktigt att vi ger dem möjligheten att komma hit.Det är lätt för Sverigedemokraterna att säga att man ska försöka förhålla sig till dem som kommer hit. De vill ju inte att några ska komma hit, och då är det väl ganska enkelt att förhålla sig till det. Era siffror är ju noll, Roger Hedlund. Vilka konkreta förslag till åtgärder har Sverigedemokraterna?Vi har under våra åtta år vid makten haft stort fokus på en omfattande reformagenda där vi försökt undanröja hinder för att öka byggandet och öka antalet bostäder. Det handlar om att ha flera olika boendeformer, och byggandet måste gå mycket fortare. Vi behöver snabbt få fram bostäder. Där har Kristdemokraterna bland annat föreslagit att man ska titta vidare på modulbostäder. Därför behöver vi få fram ledig mark för att sedan snabbt kunna uppföra bostäder.Jag tror att enda sättet att lösa problemen på bostadsmarknaden är att vi får ett överskott på lägenheter. Hur får man det? Det får man genom att det byggs, byggs och åter byggs. Det är enda sättet att lösa de problemen, inte att stänga gränserna.
Fru talman! Jag kan konstatera att Kristdemokraterna och Alliansen i efterhand vill försöka lösa ett problem som vi kunde förutspå. Det tycker jag inte är att ta ansvar för bostadspolitiken. Det gäller verkligen att fundera över vilken framförhållning det finns på det här området. Man tycker alltså att en oansvarig invandringspolitik, där man hjälper några få, ska gå ut över hela arbetsmarknaden i Sverige. Det ska gå ut över bostadspolitiken. Det ska få bli bostadskris i Sverige. Men man ska upprätthålla en generös invandringspolitik.Jag tycker att det är ganska skrämmande och konstaterar att framförhållningen när det gäller Alliansens bostadspolitik helt enkelt inte finns. Det framgår ganska tydligt att sättet man vill försöka lösa problemet på är genom några regelförenklingar som man hoppas ska leda till fler bostäder samtidigt som man fortsatt stöder en ökad invandring till Sverige. Bostadsbristen kommer alltså att fortsätta att öka och bli ännu värre än i dag.

Fru talman! I går fattade ett enigt utskott beslut om att bjuda in bostadsminister Mehmet Kaplan till civilutskottet för att låta oss få reda på någonting om regeringens bostadspolitik.Jag vill erinra om hur det lät här för något år sedan. "Minister Stefan Attefall gör ingenting, det är bara utredningar. Det byggs inga bostäder. Det duttas hit och det duttas dit. Fy, fy, fy! "Även då hände det att ministern bjöds in till civilutskottet, men då var det för att svara på frågor om förslag som hade lagts fram och som skulle behandlas i Sveriges riksdag. Vi fick höra att bara det blev ett regeringsskifte, då skulle vi få se på andra bullar.Nu har degen jäst, ugnen är varm och bostadsbyggandet når upp till nivåer som vi måste söka oss långt tillbaka i tiden för att se. 42 500 bostäder beräknas byggas i år, och över häften av dem är hyresrätter.Vad gnäller ni då över, säger säkert någon regeringsföreträdare här i församlingen. Nej, vi gnäller inte. Vi är glada, för vi ser att sextiotalet utredningar och uppdrag och de 112 förslag som har lagts fram här i riksdagen äntligen börjar ge resultat. Det branschen har frågat efter, det vill säga långsiktigt hållbara spelregler, regelförenklingar och politik utan statliga subventioner är på plats.I betänkandet som vi behandlar finns det en redovisning av en lång rad pågående uppdrag som kommer att göra än mer skillnad. Det handlar om regional samordning av bostadsplanering och utbyggnad av infrastruktur, genom Sverigeförhandlingen - som det kallas i dag. Sverigebygget kallades det när det var Alliansen som drev frågan inför valet.

Den kommer säkert att belysa orsakerna till att Sverige har högre byggkostnader än jämförbara länder i vår omvärld och att byggkostnaderna ökat mer än konsumentprisindex har gjort under väldigt många år.

Det är det som är Sverigeförhandlingen.Allt det som här redovisas är en fortsättning på det som sattes igång under vår tid i regeringen. Till det kan läggas sådant som är utrett och som ännu inte är genomfört men som kanske är behandlat i riksdagen och sådant som man inte ens har påbörjat arbetet med propositioner kring. Bullerförordningen är en sådan sak som vi frågar efter varje gång Mehmet Kaplan visar sig här och som skulle ge fler små lägenheter framför allt i tätorter. Överklagandetider är en annan sak. Vilka är det som ska få överklaga och hur många instanser ska det finnas som fördröjer genomförandet?Säga vad man vill om Stefan Attefall, men han fick i alla fall saker att hända. Vi lyssnade till aktörerna. Många av de saker som vi har med oss och som vi nu föreslår i en gemensam alliansmotion med en lång rad reservationer i betänkandet är sådant som finns med från den tiden.Flertalet motioner och yrkanden i betänkandet är allmänt hållna, sägs det. Men de pekar tydligt ut en väg framåt - en väg som har varit framgångsrik, och så här i melodifestivalstider får man lust att utbrista: Sverige! Vi har ett resultat!Vi har en brant stigande kurva vad gäller byggandet som tar sikte en bra bit över de 40 000 bostäder per år som vi har talat om tidigare här i debatten. Av dem kommer mer än hälften att vara hyresrätter. Även antalet nyproducerade småhus ökar, och ökningen sker inte bara i storstäderna. Vi har ett resultat!Vi har en ständigt närvarande diskussion om en bolånebubbla. Bristen på bostäder i de mest attraktiva områdena kring våra storstäder fortsätter att driva upp bostadspriserna. Framför allt har det blivit ännu svårare för dem med små resurser och utan förmögenhet att få tag i en bostad.Det här är stora samhällsutmaningar. Caroline Szyber var inne på det med ett väldigt tydligt och konkret exempel. Med en bostad följer ju också möjligheten att tacka ja till ett jobb, till etablering med språkundervisning, validering av utbildning och kunskaper, integration, möjlighet till studier och att börja bygga en framtid och en yrkes och en bostadskarriär. Det är kärlekens början med barn och sedan barnbarn och ålderdom.Men när regeringen med sin minister går ut för att säga någonting är det att på oklara grunder ifrågasätta möjligheterna för människor att ta ut en kostnadsbaserad hyra på andrahandsuthyrning. Redan färdigberedda saker, som bullerförordningen, dröjer med sitt genomförande samtidigt som byggherrarna väntar på att få komma igång med att bygga små lägenheter.Fru talman! Möjligheten att bygga bostäder genom att i förtid stänga Bromma flygplats har blivit det enda konkreta förslaget. Anders Sundström, den förre näringsministern, har fått det otacksamma uppdraget att samordna det här och säkerställa så att det blir både bostäder och flygtrafik.Stockholms Handelskammare kallar i en ny rapport dessa bostäder för luftslott. De 50 000 bostäderna och de 30 000 arbetsplatserna är i praktiken omöjliga att förverkliga, och även om alla beslut skulle genomföras nu, utan dröjsmål, skulle det dröja till 2034 innan det första huset är inflyttningsklart och 40 år till innan alla bostäder är byggda.

Om några veckor fattar vi här i kammaren beslut om planering och byggande, de motioner som är framlagda här.

Vi vill att staten ska vara mer aktiv med nya och mer tillåtande bullerregler och fler möjligheter till sidospår i planprocessen som möjliggör industriellt byggande för att få fram 20 000 studentbostäder till 2020.Majoriteten i utskottet förutsätter att regeringen är medveten om bristen på studentbostäder. Ja, det får vi hoppas! Men är det så att man överväger åtgärder för att komma till rätta med det är det lika bra att man kommer hit och berättar vilka åtgärder det är.För Centerpartiet är bostadspolitik som gör skillnad i hela landet viktigast. Finns det bullerregler för byggande intill järnvägen ska dessa tillämpas lika i Örebro och Göteborg liksom i Frövi och Vårgårda.Vi har strandskyddsbestämmelser som gör att det går att bygga strandnära i Växjö och Kalmar, men inte i Nybro och Emmaboda där attraktiva bostäder skulle behövas för att få fart på befolkningstillväxten och förse företagen med anställda som bor på orten. För att öka bostadsbyggandet där bostadsmarknaden inte är så stark behövs den där lilla extra stimulansen.Det kan vara i form av ett undantag från statsstödsreglerna, som nämns i Riksrevisionens utmärkta rapport som också behandlas här i dag, som gör att kommunen kan bidra med pengar så bostadsföretaget kan bygga seniorbostäder och på så sätt frigöra villor till barnfamiljer. Då blir det också billigare och enklare för alla att ordna med hemtjänst och bostadsanpassning för de äldre människor som flyttar in i bostäderna.Jag och centerpartister i landets kommuner är ganska säkra på att det i de kommuner där det byggs få bostäder i flerfamiljshus ställs det inte ett enda kommunalt särkrav som driver kostnader. Ändå tvekar byggföretagen att etablera sig, och bankerna nekar exploatören, privatpersonen som vill bygga ett eget hus eller bostadsföretaget lån därför att marknadsvärdet på det huset sjunker under byggkostnaden så snart du sätter nyckeln i låset på huset.Alliansen såg till att höja nivån för kreditgarantier till 90 procent av kostnaden för produktionen och maximalt 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd bostadsyta. Det var en ordentlig höjning, men den har tyvärr haft en begränsad effekt på bostadsbyggandet. Centerpartiet tycker därför att de ska riktas ännu tydligare mot byggande just på landsbygden så att människor ges bättre förutsättningar att förverkliga sina bodrömmar i hela landet. Det gäller speciellt som regeringen nu försvårar boendet på landsbygden genom att höja kostnader för transporter och bilresande med hjälp av kilometerskatten.Fru talman! Vi har i Sverigebygget satt målet 300 000 bostäder till 2020. Vi har en politik som gör det möjligt, och vi har visat att det går att öka takten i bostadsbyggandet. Nu gäller det att de bostäder som byggs också blir överkomliga kostnadsmässigt för fler, och då krävs det ytterligare regelförenklingar, aktiva kommuner och ett fortsatt reformarbete.Många av de olika yrkandena från Alliansens gemensamma motion kan sammanfattas i vår reservation 1, Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande. Jag yrkar därför bifall till den. Det innebär också ett stöd för fler studentbostäder, en ny boendeform för unga och att underlätta för ägande genom att fortsätta att utveckla ägarlägenheterna som koncept.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 7 och 9.Den akuta bostadsbristen skapar fler och fler problem för allt fler människor.

Varje dag tappar vi jobb, och varje dag låter vi människor bli kvar i arbetslöshet, fattigdom och svartmålning därför att samhället politiskt har valt att inte investera i bostadsbyggande.Det är vi som sitter här som är ansvariga för det. Det är ett politiskt val att inte investera i byggande. Vi har levt under en borgerlig regering under åtta år, och vi utgår fortfarande från en borgerlig budget. Man ska vara medveten om att det politiskt har varit viktigare att sänka skatten för höginkomsttagare. Det har varit viktigare att svälta ut landet i stället för att bygga tillgångar och fastigheter.Det har varit viktigare att sälja ut allmännyttan i stället för att använda den och använda det politiska inflytande över bostadspolitiken vi har till att bygga fler hem för människor med normala inkomster. Man hade kunnat satsa på att modernisera och rusta upp vårt bestånd. I stället har man valt att överösa stora multinationella bolag som till exempel McDonalds och Hennes & Mauritz med diverse lättnader och sänkningar utan några som helst krav på att få någonting tillbaka till samhället, utan krav på motprestationer.Mycket riktigt har också stora delar av de borgerliga budgetarna nu i åtta år försvunnit i aktieutdelningar. Det är väl kul för samhällets elit. Men det bygger inget land. Det ger inte människorna som bor här tryggheten i ett eget hem och en egen försörjning. Det ökar inte svensk konkurrenskraft.Det ger inte möjlighet för den unge 20-årige söderhamnaren att flytta till Linköping och börja plugga eller möjlighet för tillväxtföretaget i Stockholm att växa och med sina idéer modernisera svensk ekonomi. Det ger inte möjlighet för den syriska familjen att efter beslutet om uppehållstillstånd utan några större problem bosätta sig i en lägenhet och snabbt komma in i jobb och utbildning, eller för den delen möjlighet för kvinnan att separera från sin man att faktiskt också kunna göra det i verkligheten.Det där är himla farligt. Vi riskerar politiskt att säga en sak om vikten av att till exempel få ned arbetslösheten för att sedan med andra handen försämra förutsättningarna för allt det där.Det är väldigt många aktörer som nu pekar på det politiska ansvaret. Marknaden klarar inte av det här. Låt oss säga som det är: Marknaden har inte tillräckligt starka incitament för att klara av det. Den har inte tillräckligt starka muskler för att lösa det. Visst kan man bygga för kortsiktiga vinster på säkra marknader. Men vårt politiska uppdrag är betydligt bredare och mer långsiktigt än så.Vi kommer att behöva se till att det byggs även för undersköterskan, för studenten och för plåtslagaren även om byggbranschen inte anser att det är kortsiktigt lönsamt. Bostadsinvesteringarna växer nu en aning men från en mycket låg nivå. För att komma till rätta med den bostadsbrist som har byggts upp under alla dessa borgerliga år kommer det att krävas stora investeringar under en lång period.Europeiska kommissionen gör varje år en bedömning av medlemsländernas makroekonomiska obalanser. Den menar att Sveriges bostadsinvesteringar ligger på en anmärkningsvärt låg nivå både i förhållande till euroländerna och specifikt i förhållande till direkt jämförbara länder som Danmark, Nederländerna och Tyskland. Det är uppenbart att bostadsinvesteringarna under lång tid har varit alldeles för låga i Sverige.Finanspolitiska rådets granskning från 2009 visar också på de väldigt låga kommunala investeringarna som mycket grundar sig i ett bostadsbyggande som har släpat efter. Kommunerna har en mycket central roll för bostadsbyggandet. Genom de allmännyttiga bostadsbolagen kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs. De allmännyttiga bolagen är i princip verktyget för att på ett realistiskt sätt kunna ta ansvar för den bostadsförsörjning som de är ålagda genom lag.Vi kan - för att tala klarspråk - inte ha en massa borgerliga kommuner som säljer ut alltihop, hela bolaget, och sedan rycker på axlarna åt att kommunen skulle behöva bygga fler bostäder.

Det allmännyttiga uppdraget behöver värnas för att vi inte ska få en växande grupp människor som kommer att behöva kommunala kontrakt eller bli hänvisade till en andrahandsmarknad som är betydligt dyrare och osäkrare.Vi menar också att det bör införas ett förfarande där det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag. Det behövs utifrån ett mer regionalt och nationellt perspektiv kunna säkerställas att det sammantaget finns tillräckligt stor andel allmännyttiga bostäder i Sverige.Vi såg i veckan siffrorna i Dagens Nyheter på den accelererande segregationen. Det är väldigt bekymmersamt hur våra städer slits isär med så tydliga klassmarkörer. Det skapar motsättningar i ett samhälle som är enormt negativa och brutaliserande. Områden blir alltmer homogena, och distansen mellan olika samhällsgrupper växer. Det skadar sammanhållningen i Sverige. Kommuner och regioner har ett särskilt integrationsuppdrag där människor från olika inkomstgrupper ska ha tillträde till stadens och ortens alla delar. Idén måste vara att en vanlig arbetarfamilj ska ha möjlighet att efterfråga hem på flera ställen.Länsstyrelsens prövning är en del i det. Där kan man utifrån ett mer övergripande plan säkerställa att stadens alla delar är tillgängliga för normalinkomsttagare. Det är också en fördel om det finns en bostadskö som blir ett slags nyckel till att på ett rättvist och transparent sätt kunna fördela de bostäder som finns. Det skulle minimera risken för diskriminering och svågerpolitik, som vi tyvärr har sett alldeles för mycket av i samband med bostadstilldelning.I dag ser vi att segregation uppstår trots ambitionen om blandade boendeformer och annat. Det behöver brytas på något sätt, exempelvis genom att säkerställa att det finns hyresrätter i fler områden och genom en sammanhållen bostadskö för både privata och allmännyttiga hyresrätter.Jag ska säga några ord om Allbolagen. Vi behöver ha en genomlysning av lagen om allmännyttiga och kommunala bostadsaktiebolag från 2011 som ställde mycket av den allmännyttiga bostadsfilosofin på ända. Samtidigt ser vi att det finns tendenser ute i kommunerna och i den allmänna debatten från politiska intressegrupper, och ibland från enskilda personer och tjänstemän, att vilja tolka lagstiftningen utifrån sitt eget tyckande och utifrån en väldigt strikt föreställningsvärld.Varför är det här så viktigt? Jo, i den kommunala bostadsverksamheten och verkligheten har vi sett att det numera i hög grad är juridiken som styr vad man får och inte får göra. Därför tycker jag att det verkligen finns anledning att ge rätt stöd till dem som ska fatta de här viktiga besluten ute i kommunerna. Man ska till exempel påminna om att lagen föreskriver att bolagen fortsatt har ett allmännyttigt syfte med det samhällsansvar det innebär. De bör därför inte i alla lägen agera som privata värdar. Det är fortsatt den politiska ledningen som ska avgöra bolagens inriktning, nytta och grundläggande utgångspunkter. Det finns fortfarande ett socialt ansvarstagande. Det är långsiktighet som ska styra i våra allmännyttiga bolag. Det måste exempelvis stå klart att det avkastningskrav som ställs ska ställas på företagsnivå och inte alls på enskilda investeringar etcetera.Osäkerheten kring tolkningen gör tyvärr att enskilda politiker och tjänstemän kan få en alldeles för stor påverkan på hur man tolkar lagstiftningen. Sedan behövs det en skärpning kring värdeöverföringar från bolagen till kommunerna. En del av intentionen med den nya Allbolagen var just att stärka möjligheten att behålla hyresgästernas pengar i bolaget för att kunna göra bostadssatsningar. Nu ser vi på många håll att undantagsreglerna i lagstiftningen är alldeles för generösa. Kommunerna tömmer sina kommunala bostadsbolag i stället för att höja kommunalskatten, vilket till exempel har lett till att Stockholms hyresgäster har blivit av med flera miljarder in i den kommunala budgeten i stället för att få upprustade lägenheter eller nybyggnation. Där tycker vi att det behövs en skärpning. Allt detta går att lösa.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikNu ingår inte Vänsterpartiet i regeringen, men det är ett stödparti till regeringen och en förutsättning för att Sverige över huvud taget ska kunna ha en rödgrön regering. Därför blir era ingångar och era inlägg ganska intressanta i debatten.Jag kan också konstatera att samtliga de motioner och interpellationer som vi moderater och våra allianskolleger har lagt fram under denna mandatperiod, och som vi diskuterar i betänkandet, handlar om hur vi ska kunna få fler bostäder i hela Sverige. I stort sett samtliga motioner och interpellationer som Vänsterpartiet har stått för under mandatperioden har egentligen handlat om hur vi ska kunna göra det svårare för fler bostäder att byggas och att hyras ut i Sverige.Det har handlat om allt från att göra det svårare att hyra ut i andra hand till ett förslag - och det är knappast något skarpt förslag - om att man ska införa en kommunal bostadsförmedling som är obligatorisk. Jag vill bara erinra om att för att man ska ha en bostadsförmedling och för att den ska vara effektiv måste det på något sätt finnas bostäder att förmedla.Vi hörde väldigt mycket här nu. Jag skulle återigen vilja ställa frågan till Vänsterpartiet: Vad har ni för ingång? Vad har ni för konkreta, skarpa förslag för att öka bostadsbyggandet i Sverige?Det talas mycket, också i allmänna ordalag, från samtliga rödgröna partier och i synnerhet från Vänsterpartiet om vikten av att återigen börja subventionera bostadsmarknaden. Det är egentligen det som nu är min konkreta fråga: Varför finns det inte några som helst rödgröna motioner som handlar om ökade subventioneringar? Det är ju de enda förslag man har kommit med hittills.
Fru talman! Jag har den, enligt Mats Green, dåliga vanan att hålla mig till det som frågan berör. Detta är inte en budgetdebatt. Om det hade varit det hade jag självklart tagit upp det som Mats Green talade om.Den svenska regeringen lade i och med höstbudgeten en budget där man investerade mer i bostäder än vad den gamla, borgerliga, regeringen har gjort på åtta år. Vi lade fram skarpa investeringsförslag på upprustning av miljonprogramsområden och skollokaler, till exempel. Där var ert budgetförslag på en betydligt lägre nivå än vår.Men vad var det som hände? Mats Green valde att tillsammans med Sverigedemokraterna avslå vårt budgetförslag. Man valde att inte investera i bostäder. Halva mitt anförande handlade om att vi måste öka investeringsnivån i denna sektor, för den ligger på en nivå som inte är i paritet med något annat europeiskt land. Sverige ligger på en jättelåg nivå trots att vi skulle behöva dubblera den.Mitt besked är tydligt: Vi behöver definitivt ett investeringsstöd för att få igång byggandet av hyresrätter, som är den mest tillgängliga boendeform vi har. Det är det som vi saknar i Sverige i dag. Vi behöver ha ett sätt att premiera det byggande som framför allt riktar sig till normalinkomsttagare, studenter och andra människor med inte alltför höga inkomster. Där är Vänsterpartiet mycket tydligt; investeringsnivåerna måste öka. Byggandet måste komma igång.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikÅterigen: Vad var det ni kom med i den budget som föll, vilket var det bästa för Sverige? Man klargjorde att man ville ha lägre ambitioner för bostadsbyggande än Alliansen. Jag tror inte att det på något sätt hjälper byggandet av fler bostäder i Sverige. Det handlar framför allt inte om högre ambitioner.Vad har ni för konkreta förslag för att öka bostadsbyggandet i landet? Vänsterpartiet är alltid bra på att stå här och problematisera i största allmänhet. Det där kan vi väl alla instämma i, men det är inte riktigt det som är politikens huvuduppgift.

Ja, jag kan notera att vi som kommer från arbetarfamiljer inte har någonting att hämta i Vänsterpartiets frånvaro av förslag i bostadspolitiken.
Fru talman! Jag vill återigen erinra Mats Green om att i det budgetförslag som han röstade på i höstas och som vi till dags dato går på investerades det mindre i bostadssektorn än i vårt budgetalternativ. Vi behöver höja investeringsnivån - visst är det så - för att det ska bli några hus byggda.Står du här och säger att du inte hör det jag säger och att du inte förstår vad ett investeringsstöd är skjuter du ingen hare, eller vad man ska säga. Du måste lyssna på vad det är jag säger. Vi tycker att vi ska investera mer, att vi ska bygga och att vi behöver premiera byggandet av hyresrätter, av det lättillgängliga boendet. Sedan tycker jag att det är viktigt med strukturerna kring bostadssektorn. Det är viktigt att vi ålägger kommunerna ett ansvar att faktiskt använda de kommunala bostadsbolag som vi har. Det är nämligen politiskt styrt. Vi har stora möjligheter att påverka bostadssektorn och byggandet genom vår budget, till exempel.Problemet för Mats Green är att vi i åtta år - förlåt, det är nu ett nionde - har haft borgerliga budgetar där man har satsat noll kronor på detta område. Det är ett svek. Det är ett svek mot alla arbetarfamiljer, mot alla människor som vill flytta till en ny ort och studera och mot de kvinnor som är våldsutsatta och inte kan flytta ut till en hyresrätt. Det är ett svek mot alla de människorna att ni har valt att inte investera en enda krona i bostadsbyggande i Sverige.Det måste vi ändra på. Vi kommer att ändra på det. Det kräver däremot att vi får igenom en rödgrön budget.

Fru talman! Jag vill börja med att för tids vinnande bara yrka bifall till reservation nr 1, men jag står självfallet bakom alla våra reservationer.Fru talman! i dag behandlar vi bostadspolitiska frågor i bred mening. Allianspartierna har liksom enskilda ledamöter visat bostadspolitiken ett mycket stort intresse. Det är många viktiga förslag som har lagts fram i riksdagen.Bostadspolitik engagerar. Den påverkar människors möjlighet att göra viktiga val i livet. Det handlar om att flytta hemifrån, att flytta ihop med sin kärlek, att skiljas, att byta jobb, att tacka ja till ett jobb, som vi har hört talas om här tidigare, att flytta på ålderns höst eller att som nyanländ kunna skapa sig ett hem.Men det handlar också om att få en ny chans när livet rasat samman och det hem man en gång hade är förlorat. Det handlar om att få en ny chans.Ja, det mesta i livet påverkas av möjligheten att få en bostad. Och i dag debatterar vi förslag som enligt oss som reserverat oss skulle kunna göra skillnad i fråga om hur bostadsmarknaden fungerar. Det handlar om åtgärder för ett ökat bostadsbyggande, åtgärder för fler studentbostäder, en ny boendeform för unga, åtgärder för att underlätta bostadsägande, ägarlägenheter med mera.Fru talman! Den tidigare regeringen hade fokus på långsiktiga spelregler för att skapa just de här förutsättningarna. Att undanröja hinder för bostadsbyggande har varit högprioriterat. Det handlar också om att genomföra regelförenklingar och koordinera investeringar i bostäder och infrastruktur. Och - ja - vad gäller infrastrukturen handlar det också om cykling.Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät har 156 kommuner i Sverige någon form av bostadsbrist. Men samtidigt har 35 kommuner överskott av bostäder. Förutsättningarna för bostadspolitiken ser olika ut beroende på var i Sverige vi bor.Det finns ljuspunkter - det måste framhållas i den här debatten. Byggandet har ökat de senaste åren. Det är glädjande, men vi får inte slå oss till ro.Enligt Boverket har bostadsbyggandet ökat snabbt efter eurokrisen 2011-2012. Under 2015 kommer ca 42 500 bostäder att börja byggas. Detta är mycket glädjande. Det är framför allt flerbostadshusen som ökar. Boverket gör bedömningen att 76 procent handlar om flerbostadshus och att 24 procent handlar om småhus. Och 51 procent bedöms vara hyresrätter.Fru talman! Förutsättningarna ser väldigt olika ut. Låt mig ge några exempel på hur det kan se ut bland kommunerna i Sverige:4 916 invånare per kvadratkilometer - så är det i Sveriges mest tätbebyggda och till ytan minsta stad. Det är Sundbyberg. 0,2 invånare per kvadratkilometer - så är det i den kommun som är minst tätbebyggd, och det är Arjeplog. Sverige har i snitt 23 invånare per kvadratkilometer.Fru talman! Regeringspartierna avslår alla de förslag som vi debatterar i dag. Låt mig citera ur betänkandet: "Närmare överväganden i frågor om behovet av lagstiftningsåtgärder eller andra insatser som syftar till att stimulera bostadsbyggandet får i stället göras när sådana mer konkreta förslag behandlas i utskottet. "Propositionslistan är oroväckande tom på förslag. Utskottet har alldeles för lite att göra. Om inte utskottet hade motioner från allmänna motionstiden att behandla hade det inte funnits någon bostadspolitik alls att debattera i utskottet. Detta är mycket märkligt.För ett år sedan fanns det en rad möjligheter att fatta beslut kring viktiga åtgärder. Dessa avslogs ofta genom påståendet att det var andra åtgärder som måste till. Var är förslagen?Studentbostäder är en stor och viktig fråga. Jag noterar att Svenska Dagbladet i går gav råd och tips till unga som söker bostäder. De hade åtta förslag. Kötiden för en studentbostad är 100 veckor i Stockholm och 142 veckor i Uppsala.Jag möter ofta far och morföräldrar som berättar om sin oro för dagens ungdomar. Jag träffar också föräldrar som känner samma oro. De som kan belånar sina hus för sina barns skull. Vilka kan då flytta hemifrån? I värsta fall tvingas de unga att tacka nej till en utbildning. Så kan vi inte ha det.Det finns en rad åtgärder som kan vidtas för att underlätta byggandet av studentbostäder. Det handlar om bullerregler, byggregler, marktillgång, tillfälliga bygglov, kortare planprocess etcetera.Men de rödgröna menar: "Det krävs att alla berörda parter, dvs. i första hand staten, kommunerna och ägarna till studentbostäderna medverkar till att förbättra bostadssituationen för studenterna. "Man skriver också i betänkandet: "Utskottet förutsätter att regeringen är väl medveten om bristen på studentbostäder och överväger olika åtgärder som kan bidra till ett ökat byggande. Något tillkännagivande i frågan enligt motionsförslagen kan därför inte anses vara nödvändigt. Motionerna avstyrks således." Utskottet förutsätter att regeringen är medveten om bristen på studentbostäder, men var är förslagen?

Varför kommer inte de beslut om bullerförordningen som skulle kunna lindra de bekymmer som de unga har och få fram de små hyresrätterna? Det är mycket märkligt.Fru talman! Ägarlägenheter är ett annat område som skulle kunna bidra till att det frigörs bostäder. Det här är en välkänd boendeform internationellt sett. Sverige saknar dock möjligheten att ombilda befintliga fastigheter till ägarlägenheter. Möjligheten finns med nyproduktion, men inte om man vill omvandla fastigheter i exempelvis miljonprogrammen. Det här skulle kunna ge många fler hyresrätter på bostadsmarknaden. Men på denna punkt har motståndet varit kompakt. Utredningen bereds.Fru talman! Mycket politisk kraft ska tydligen gå till att organisera köer. Bostadsköerna ska organiseras bättre. Det är receptet. Det ska vara rättvisa köer. Men varför inte fokusera på att avskaffa köerna, så att folk slipper köa? Det är en mycket stor och viktig fråga, fru talman.Vi behandlar i dag också skrivelsen om bostäder för äldre i avfolkningsorter samt motioner om bostadspolitik. I Riksrevisionens granskning påtalas utmaningar vad gäller äldres möjligheter på svaga bostadsmarknader. Den tidigare regeringen tillsatte utredningen EU & kommunernas bostadspolitik. Likaså tillsattes en utredning om nya ombyggnader av egnahemsboenden. Genom dessa utredningar kommer det att finnas underlag för ytterligare överväganden, anser regeringspartierna. Men frågorna infinner sig igen: Kommer regeringen att återkomma med förslag? I så fall, med vilken inriktning?Fru talman! Regeringens tystnad kan tolkas som att man inte riktigt vet vilken väg man ska ta. Alliansen har däremot haft en tydlig riktning mot mindre krångel, bättre förutsättningar och långsiktiga spelregler. Regeringens hållning för mina tankar till Alice i Underlandet.- Ursäkta, men vet du vilken väg jag ska ta? frågade Alice.- Det vet jag inte, sa Alice.Jag ser fram emot att bostadsministern kommer till civilutskottet. Vi kan bistå med både karta och kompass.

Fru talman! Vi debatterar i dag civilutskottets betänkande 2014/15:CU7. I detta betänkande behandlar civilutskottet dels regeringens skrivelse 2013/14:247 med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter, dels motioner från 2014 års allmänna motionstid med bostadspolitisk inriktning. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga motioner. Mitt anförande kommer mest att handla om bostäder för äldre, trångboddhet samt boende för unga och studenter.Fru talman! Ett hem är trygghet, gemenskap, värme och kärlek. Ett hem, en bostad och ett boende är en grundläggande mänsklig rättighet. Det handlar om att ha tak över huvudet, att känna trygghet, att slippa oroa sig för sin familj och sina barn och att inte behöva säga nej till ett jobb eller en utbildning.Vi alla kan vittna om att det råder stor bostadsbrist i vårt fantastiska land Sverige. Bostadsbyggandet har minskat i Sverige. Utvecklingen i Sverige har under de senaste åtta åren gått åt fel håll.I ett välfärdssamhälle som Sverige går det inte att säga att bostadsfrågan är en privat fråga. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden, och vi har ett gemensamt ansvar för att alla medborgare har någonstans att bo. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla har rätt till en egen bostad.Bostadskrisen slår hårt mot vår välfärd. Bostadsbristen är nu så allvarlig att den riskerar att slå hårt mot Sveriges jobb, tillväxt och framtid. Bostadsbristen gör det svårt för näringslivet och den offentliga sektorn att rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetssökande har svårt att hitta sina drömjobb eller ta de jobb som finns på arbetsmarknaden. Det kallar jag för förlust och misslyckanden.Fru talman! Förra året när jag och socialförsäkringsutskottets S-grupp besökte gruvorna i Malmberget fick vi höra att det fanns jobb men att det saknades bostäder. Arbetsgivarna var tvungna att fråga den arbetssökande om han eller hon hade tillgång till en bostad eller inte. Det innebar många gånger ett nej. Politik handlar om vilja och prioriteringar.Som många andra har påpekat här säger en liten rapport från Stockholms Handelskammare att nästan en tredjedel av de snabbast växande små och medelstora företagen i Stockholm har haft svårigheter med att rekrytera med rätt kompetens på grund av bostadsbristen. Och det är inte bara företagen i Stockholm som förlorar viktiga jobbmöjligheter för framtiden på grund av bostadsbristen - även företag på andra orter gör det.Fru talman! Bostadsbristen har inte bara drabbat företagen. Den har även drabbat arbetssökande, barnfamiljer, äldre och studenter. Unga människor tvingas tacka nej till drömutbildningar eller ägna sin tid åt att söka efter bostad. Det är inte acceptabelt att utsätta våra studenter för denna oro. Vi måste satsa och investera rätt. Det handlar om deras framtid och Sveriges framtid. Det finns ett starkt behov av 20 000 studentbostäder. Det är akut.Olof Palme sa en gång i tiden: Om vi inte klarar av att ge ungdomen arbete och bostad riskerar vi alldeles klart att generationer tappar tilltron till politiken och till själva demokratin. Och detta är sant, fru talman.Sveriges befolkning ökade med en halv miljon invånare mellan 2006 och 2013. Det är glädjande att vårt land växer i befolkning. Men byggandet av bostäder minskade under samma period, och det är en stor förlust för Sverige. 156 kommuner uppger till Boverket att de har bostadsbrist. Nio av tio kommuner har sagt att de har brist på hyresrätter.Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och utanförskap. I ett välfärdssamhälle som Sverige går det inte att säga att bostadsfrågan är en privatsak och att marknaden ska sköta den. Det är vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra barn, och vi måste ge varje barn en god start i livet. Vi kan alla vittna om att i vårt fantastiska Sverige finns många barn som lever under svåra förhållanden. De saknar eget rum, har svårt att bjuda hem en kompis, har svårt att i lugn och ro göra sina läxor eller har svårt att gå och lägga sig tidigt på grund av att de saknar eget rum eller bor hos andra människor. Detta är inte acceptabelt.Barnen ska inte behöva oroa sig för att de måste packa väskan och åka till nästa ställe eftersom de saknar egen bostad. Rätten till en bostad är en grundläggande del av välfärden, och vi har ett gemensamt ansvar för att alla människor har någonstans att bo. Vi måste investera rätt och investera i barnens framtid. Det är vårt ansvar att bygga bostäder och ge dem en bra start i livet. Fru talman! Jag går över till frågan om bostäder för äldre i avfolkningsorter. Jag nämnde en granskning tidigare. Syftet med granskningen har varit att kartlägga om staten ger kommuner med svaga bostadsmarknader tillräckliga förutsättningar för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar när det gäller äldres boende.Riksrevisionen anser att den tidigare regeringen inte gav kommuner med svaga bostadsmarknader tillräckliga finansiella och rättsliga förutsättningar att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Behovet av boende för äldre har under senare år kommit att uppmärksammas alltmer, inte minst mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i landet. Befolkningsutvecklingen i Sverige innebär att andelen äldre ökar. Allt fler blir äldre, är friskare och lever längre tack vare vårt välfärdssamhälle.Vi socialdemokrater vill att äldre själva ska få bestämma över sina liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten eller om de vill byta boendeform. Många äldre väljer att flytta till ett annat boende på grund av brist på trygghet, ensamhet, vårdbehov eller sämre hälsotillstånd. Vi måste ha ett hela-landet-perspektiv och tänka även på dem som bor i glesbygden eller i avfolkningsorterna. Det ska finnas valmöjligheter för de äldre som vill bo kvar i sina hem eller i närmiljön. Enligt rapporten är det en markant skillnad i förutsättningarna för bostadsförsörjning och byggande mellan olika delar av Sverige. En svag arbetsmarknad och ett vikande befolkningsunderlag har i delar av landet lett till bostadsöverskott och bostadsföretag med ekonomiska problem. Riksrevisionen pekar på att det inte går att fastställa exakt hur långt statens finansiella ansvar på bostadsområdet sträcker sig, men revisionen anser dock att det bör prövas om ansvaret kan utökas i förhållande till vad som är fallet i dag. Riksrevisionen anser också att det är viktigt att regeringen ser till att Boverket följer och analyserar utvecklingen på de svaga bostadsmarknaderna. Utskottet har noterat de påpekanden och slutsatser som lyfts fram i granskningsrapporten. Regeringen kommer att följa utvecklingen utifrån Riksrevisionens granskningsrapport. Fru talman! Jag går vidare till åtgärder för ett ökat bostadsbyggande. Flertalet av de motioner som behandlas i detta avsnitt är mycket allmänt formulerade. I motionerna framhålls bland annat behovet av att genomföra olika former av regelförenklingar och att koordinera investeringar i bostäder och infrastruktur. Det måste finnas en bred samsyn för att möta framtidens behov och ge människor möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar och göra så kallad bostadskarriär utan att ägandeformen är viktig. Ett bostadsområde med en blandning av upplåtelseformer och olika typer av boenden ger ett mer dynamiskt område.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. För att Sverige ska kunna utvecklas med fler jobb och ökad konkurrenskraft krävs framtidsinvesteringar i fler bostäder och reformer för en växande bostadsmarknad. Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet. Bostadsbristen är allvarlig och behoven stora. Regeringens ambition är att bygga 250 000 nya bostäder fram till 2020. Tidigare rödgröna och socialdemokratiska regeringar har haft mål för byggandet. För tiden 2002-2006 hade vi ett mål att bygga 120 000 lägenheter. Det lyckades vi med. Regeringen har nu som ambition att lyckas även med vårt nya mål. Nu behöver vi enas i viljan till ansvar för vårt land. Regeringen kommer att ta sin fulla del av ansvaret. Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Nu antar vi utmaningen igen, och vi bygger ett land som kan se med hopp och förväntan mot framtiden.

Fru talman! Det talas om reformer för en växande bostadsmarknad. Då blir man, fru talman, nyfiken på vad Socialdemokraterna menar med reformer för en växande bostadsmarknad. Det anförs också att motioner skulle vara allmänt hållna. Samtidigt svarar man att de utredningar som alliansregeringen tillsatte bereds och att man ska återkomma. Jag tolkar detta som att det måste finnas en ambitionsnivå om vad man vill.Först har vi frågan om ägarlägenheter. Kommer Socialdemokraterna att arbeta för att det ska gå att ombilda till ägarlägenheter i befintliga fastigheter?Den andra frågan gäller när bullerförordningen ska komma. Den frågan har vi debatterat många gånger. Jag berättade från talarstolen att vd:arna för Sveriges Kommuner och Landsting och Sabo påtalat att bland de 60 tillväxtkommunerna har 70 procent svarat att just bullerfrågan är den enskilda faktorn som påverkar byggandet av små hyresrätter, som ungdomarna, studenterna och andra så väl behöver. När kommer beslutet om bullerförordningen, så att aktörerna ute på marknaden vet? Det var två frågor om ägarlägenheter och bullerförordningen. När kommer förslagen?
Fru talman! Tack, Nina Lundström, för frågorna!Låt mig först gå tillbaka till vad jag sa i mitt anförande. Regeringens ambition är att bygga 250 000 bostäder fram till 2020. Det kommer vi att göra, men det blir svårare i och med att vi inte jobbar med vår egen budget. Det är den dåvarande regeringens budget som gäller. Det här året blir ett förlorat år för oss. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikNi och er regering hade åtta år på er. Vad gjorde ni under de åtta åren?

Fru talman! Jag noterar att det inte kommer några svar i dag heller. I dag debatterar vi ändå väldigt konkreta förslag på vad man faktiskt skulle kunna göra.Jag noterar också att svaret på frågan om åtgärder för att uppnå 250 000 bostäder till 2020 handlar om att det skulle finnas enskilda budgetförslag. Men det finns mycket annat som aktörerna på marknaden efterlyser: bullerförordningen som jag nämnde, en kortare planprocess som vi behandlar i utskottet just nu under plan och byggfrågor och många andra viktiga åtgärder som handlar om hinder och krångel som gör det svårt att bygga. Här fick jag inget svar.Jag skulle vilja fånga upp den andra tråden. Finns det ett svar på frågan om det som bostadsministern, som talar för regeringen, uttryckte i tidningen Bofast? Han sa att han - jag tolkar det som regeringen - kommer att agera "blåslampa i baken på kommuner som inte bygger".Jag vill bara upplysa ledamoten om att förra året fanns det konkreta möjligheter att korta planprocessen, det vill säga att flytta ut makt till kommunerna så att kommunerna själva får avgöra om en detaljplan ska antas i kommunfullmäktige eller i facknämnd. Socialdemokraterna röstade nej till det förslaget, och riksdagen med de rödgröna och Sverigedemokraterna röstade nej.
Fru talman! Nina Lundström står här och klagar på oss. Vad gjorde ni själva under de åtta åren? Ni kommer hit och frågar oss vad vi kommer att göra under de här fyra månaderna.Under er regering sjösattes en massa utredningar. Det är klart att vi måste avvakta resultatet av de utredningarna. Jag tycker att det är viktigt att vi har lite tålamod vad gäller det.Vad gäller kommunerna och vad Mehmet Kaplan har sagt - att han kommer att vara någon sorts blåslampa, som Nina Lundström säger - är det viktiga att kommunerna, staten och företagen alla samarbetar för att vi ska bygga i Sverige. Det är det som krävs av oss alla.Jag vet inte om du ställde någon mer fråga som jag inte har noterat, Nina Lundström. Men det är det jag fortfarande säger till dig: Vi har satt upp ett mål. Vi kommer att återkomma. Vi ska bygga - självklart. Vi har lovat att vi ska bygga 250 000 bostäder. Det är målet. På grund av det förlorade året är det inte säkert att vi kommer att få igenom allting.Samtidigt ska vi vänta på de utredningar som ni själva sjösatte under er mandatperiod och se vad de säger.

Fru talman! Begreppet hållbar framtid kan tolkas och användas på många olika sätt.Många förknippar det med miljömässiga aspekter på hållbarhet. Vi ska ha ett jordklot och ett ekosystem som kan överleva för kommande generationer.Miljöpartiet menar att båda dessa aspekter är viktiga. Men vi vill lyfta in en tredje, nämligen den sociala aspekten. Vi måste bygga ett samhälle där människor trivs med vardagen, där människor är delaktiga och där segregation naturligt och aktivt bryts samtidigt som människor är fria att bosätta sig där de vill i stället för där dit de hänvisas.Vi anser att en hållbar bostadspolitik måste byggas på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa aspekter måste vägas mot varandra samtidigt som de måste samverka. Det är en utmaning att utforma den byggda miljön så att den uppfyller alla dessa tre krav, men det är nödvändigt om vi ska kunna skapa en hållbar framtid.Vi måste ta hänsyn till människor, djur och natur. Vi måste fatta beslut som skapar förutsättningar för kommande generationer att få uppleva ett hållbart samhälle.Fru talman! Alla har rätt till en bostad. Alla har rätt till tak över huvudet.Men bostadsfrågan handlar inte bara om brist på bostäder på ett givet ställe. Den handlar minst lika mycket om att det inte finns bostäder som passar för de ändamål som behövs. Det kan gälla socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar.Bostadspolitik är samhällsbyggnad. Genom att bygga med resurseffektiv teknik kan vi skapa moderna och attraktiva bostadsområden.

Då det är billigare att bo kvar i villan än att flytta till en lägenhet finns inte heller incitamentet för dem som vill att lämna sitt hus och få fart på flyttkedjorna.Samtidigt som efterfrågan på hus är stor är tillgången som vanligt för liten. Samtidigt som vi vill förtäta och bygga ett blandat bostadsbestånd breder villamattor ut sig på vår värdefulla jordbruksmark. Vi behöver stimulera flyttkedjor så att fler kan bo där de vill.Vi behöver fler bostäder på marknaden. Det får vi genom om och nyproduktion men också genom större rörlighet på marknaden.Fru talman! Det sker nytänkande på många håll i byggsektorn. Cykelgarage, gröna tak, nya material, förtätningar och nya kollektivtrafiklösningar är bara några exempel. Teknik som anpassas för ekologiskt byggande och utformning som underlättar för människor att mötas och stärka det sociala nätverket i vardagen är utan tvivel lönsamma lösningar på sikt.Städerna växer. Fler och fler vill flytta till staden, och staden måste också få fortsätta att växa och utvecklas med fortsatt förtätning på väl valda platser.Cykel och kollektivtrafik måste ges bättre tillgänglighet än bilen i staden. Bilvägar och parkeringsplatser tar i dag upp mycket värdefull markyta i staden - yta som i stället skulle kunna användas till att utveckla den gröna staden.Handlingskraft krävs för att skapa ett hållbart samhälle. En viktig förutsättning för att vi i Sverige liksom i övriga världen ska kunna ha en god levnadsstandard samtidigt som vi lever på ett långsiktigt hållbart sätt är att vi utvecklar nya tekniker som på ett effektivt sätt sparar på naturens resurser och ersätter fossila bränslen med förnybara.I dag finns en mängd tekniska lösningar som är hållbara, men de används fortfarande i alldeles för liten omfattning. Vi behöver möjliggöra att fler aktörer blir en del av marknaden och uppmuntra energieffektivt och resurssmart byggande. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikFru talman! De hus vi bygger i dag ska stå lång tid framöver. Därför måste vi också se till att de byggs på ett hållbart sätt. När vi tänker på en byggnads totala klimatpåverkan måste vi också se hela livscykeln. I dag visar forskningen att vi blir bättre och bättre under brukandefasen medan det är under tillverkningsfasen som en större andel energi går åt. Därför måste vi se till att också byggnationsfasen blir ännu bättre. Därmed är dock inte sagt att brukandefasens energiåtgång är fulländad. Där kan vi också bli mycket bättre.Nyproduktion, med plusenergihus som standardlösning, och det befintliga beståndet behöver renoveras till bättre byggnader ur energi och klimatsynpunkt. Vi behöver använda hustaken för att producera el. Vi behöver tillgodose stadens behov av biologisk mångfald och värna de befintliga biotoperna. Vi behöver se till att produktion, brukande och rivningsfas står för en liten del av den totala klimatpåverkan. På så sätt kan vi bygga ett hållbart samhälle - ett samhälle som ska fungera också i framtiden.

Fru talman! Jag väljer att ta replik på Emma Hult, Miljöpartiet, främst därför att hon företräder det parti som bostadsministern också tillhör.Jag tog i mitt anförande upp Brommafrågan. Den är något av Miljöpartiets standardlösning på hur bostadsfrågan ska lösas i Stockholm. Jag noterar att i er vision säger ni att Bromma flygplats ska stå klart och den sista bostaden vara byggd 2033, alltså det år då jag är 73 år, om jag får leva så länge. Eftersom regeringen inte har presenterat några förslag på hur man ytterligare ska kunna förkorta och förenkla detaljplaneprocessen kan man räkna med att innan den detaljplanen står färdig har vi nått år 2032. Då har man alltså ett år på sig att bygga de 50 000 bostäder som skulle behövas.Om vi dubblar den normala byggtakten skulle den sista av de 50 000 bostäderna stå klar år 2075. Då är jag klar för inflyttning på min 115-årsdag. Det är ju viktigt med bostäder för pensionärer.Jag hoppas att regeringen har lyckats desarmera den här frågan genom att tillsätta Anders Sundström som förhandlingsperson.

Fru talman! Det är spännande. Så här tidigt på morgonen känns detta nästan som en mattelektion. Jag vet inte riktigt vart det är du vill komma med alla siffror, Ola Johansson. Jag skulle såklart vilja att bostäderna byggs och färdigställs så snart som möjligt eftersom behovet är så stort. Men jag vill gärna vidga perspektivet lite. Vi har inte bara bostadsbristen i Stockholm.Ni i Alliansen har haft åtta år på er. Jag förstår att ni är lite smått desperata och kräver ett svar här och nu eftersom ni har misslyckats under dessa åtta år. Caroline tog i sitt anförande upp att hon mött en vän på bussen som inte fick bostad i Stockholm. Åtta år har ni haft på er för att skapa dessa bostäder. De finns inte här i dag.Vi har suttit i regeringsställning i fyra månader. Jag undrar hur många förslag ni lade fram när ni tillträdde som regering och hur många ni ville sätta i verket under 2007. Det har kommit många förslag från er sida, men ni ska nog ge oss lite tid att hinna tänka och förbereda så att de blir riktigt bra.
Fru talman! Tack, Emma Hult, för svaret!Det lades 112 förslag på riksdagens bord. Det tillsattes ett sextiotal utredningar, och några av dem har man berättat att de finns. De kommer att behandlas och beredas av regeringen om man är villig att ta tag i dem. Samtliga förslag innebar regelförenklingar, förkortningar i planprocessen och förenklingar som möjliggör ett industriellt bostadsbyggande som på sikt får ned kostnaden. Det är det korta svaret på frågan. Det finns en politik för regeringen och Mehmet Kaplan att förhålla sig till och arbeta vidare med, men han har inte ens gett besked om att det är den han kommer att fullfölja.Jag noterar också, precis som andra talare, med stort intresse att det den här gången fanns det inga som helst motioner från något av de rödgröna partierna om subventioner till bostadsbyggande. Plötsligt är de borta. Det betyder ju att regeringen troligtvis inte har för avsikt att presentera en sådan politik. Man presenterar en politik med 1,7 miljarder till renovering av miljonprogrammet. Det räcker ungefär till en duschblandare i var och en av de 400 000 miljonprogramsbostäder som återstår att renovera. Det förstår alla att det är otillräckligt.Jag konstaterar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet var motståndare till de flesta av de 112 förslagen. Man ville alltså inte ha dessa regelförenklingar. En hållbar bostadspolitik, talar hon om. Vi kan vara överens om att en hållbar bostadspolitik är viktig. Men kan en hållbar bostadspolitik innebära att det också byggs mindre bostäder än vad som behövs?
Fru talman! Vad skönt att vi kan vara överens om att vi behöver en hållbar bostadspolitik, Ola Johansson! Det är ju inte detta vi har sett i alla avseenden under de senaste åtta åren då ni har styrt. Att en sådan bostadspolitik skulle kunna innebära att vi bygger mindre när vi har en rasande bostadsbrist i hela landet ser jag inte som speciellt hållbart. Hållbarhetsaspekten innebär mer än att bara ta hänsyn till en aspekt. Jag nämnde alla tre i mitt anförande: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten.Det är också spännande att Ola Johansson väljer att nämna att vi inte lade fram särskilt många motioner. Nej, när man sitter i regeringsställning är det inte på det sättet man påverkar. Man väcker inte motioner som kammaren ska behandla, utan man för en diskussion med regeringen för att få fram de förslag som vi vill ska läggas på riksdagens bord. Det är väl svaret på varför vi inte har väckt så många motioner i något av de betänkanden utskottet kommer att hantera framöver.Ni anklagar oss i anförande efter anförande för att vi inte har gjort något. Då undrar jag bara: Vad har ni gjort? Ni har haft så många år på er att lösa bostadsbristen, men vi ser inga lösningar. Visst, bostadsbyggandet har gått upp, men det har till stor del med konjunkturen att göra. Det är också bra att vi har lättat upp vissa av reglerna. Det finns dock inget som visar på att det är därför bostadsbyggandet har ökat i den omfattning vi ser, utan det har med konjunkturen och ekonomin att göra.Vi behöver större reformer för att lösa bostadsbristen i Sverige. Jag tror inte att era regelförenklingar kommer att vara till så stor nytta. Men vi kommer att lösa bostadsbristen, förhoppningsvis under de minst åtta år vi kommer att ha framför oss som regering i det här landet.
Fru talman! Emma Hult säger: Större reformer behövs. Men kan vi inte börja med de små reformerna nu, med tanke på att Miljöpartiet ju har bostadsministerposten i regeringen? Kan vi inte hjälpas åt att se till att det görs så mycket som möjligt, stora eller små reformer?Varför kommer inget beslut om bullerförordningen? Jag upprepar: Den här frågan har berörts av vd:arna i Sveriges Kommuner och Landsting och Sabo, som framhåller att detta är en stor faktor som påverkar byggandet av små hyresrätter. Varför kommer inte beslutet? Det är berett och färdigt att fatta beslut om, om man så vill.Den andra frågan handlar om kortare planprocess. Det är också ett sätt att möjliggöra att bostäderna kommer fram snabbare. Jag noterar att Miljöpartiets bostadsminister har kommenterat frågan om att agera blåslampa i baken på kommuner. I och med att Miljöpartiet förra året röstade nej till kortare planprocess vill jag fråga Emma Hult: Vad innebär det för Miljöpartiet att agera blåslampa i baken på kommunerna?

Fru talman! Jag vet inte om era reformer är små eller stora, Nina Lundström. Men det är bra att ni har en massa idéer, och jag ställer fortfarande frågan: Varför har ni inte gjort de saker som ni nu vill göra? Vilket av de andra allianspartierna var det som inte släppte igenom vissa av de enskilda förslag som har lyfts fram här i dag?Du talar om att korta planprocessen. Ett av de förslag som ni har lagt fram, och som vi röstade ned när det lades fram i en proposition, var att man skulle kunna delegera antagandet av detaljplaner till kommunstyrelse eller facknämnd. Det skulle innebära även för ditt parti, Folkpartiet, att man i vissa kommuner inte skulle ha någon möjlighet att påverka det beslutet över huvud taget. I mindre kommuner har nämligen inte alla små partier en plats i alla facknämnder och i kommunstyrelsen. Det skulle innebära ett slag mot demokratin. Jag tycker att det skulle vara förkastligt om mina partikamrater i en liten kommun inte har någon möjlighet att påverka en detaljplan för att de inte sitter i kommunstyrelsen eller i den facknämnd som behandlar frågan. Det tycker jag är en viktig fråga att ta med. Jag undrar hur du ser på det. Du säger att det fanns ett färdigberett förslag. Det var ganska många remissinstanser som skulle ge sin syn på det. Det måste vi som ansvarstagande regering ta ansvar för, och det är det som vi gör just nu. Men frågan bereds, och jag hoppas att det kommer ett svar så snart som möjligt. Du vill tala om nyproduktionen. Jag talar gärna om det befintliga bostadsbeståndet, som är det största bostadsbestånd som vi har i Sverige. Nyproduktion måste vi absolut få igång. Men vi måste också ta hand om de byggnader som vi har, så att de kan finnas kvar i framtiden. Om vi inte energirenoverar det bostadsbestånd vi har kommer det att bli ännu sämre. Vart ska alla de människor som bor i till exempel miljonprogrammet i dag ta vägen?
Fru talman! Jag noterar att Miljöpartiet ger väldigt få svar. Vi har lagt fram ett antal propositioner, men Miljöpartiet har valt att inte stötta förslag som rör andrahandsmarknaden eller som rör förkortning av planeringsprocessen för kommunerna för att man ska se till att den processen går snabbare.Miljöpartiet berättar gärna vad man inte tycker om och vad man inte vill medverka till. Men frågan här, med tanke på att ni sitter i regeringsställning, är: Vad tänker ni göra för att det ska skapas förutsättningar för nyproduktion?Jag hoppas verkligen att bullerförordningen kommer med tanke på alla de unga som står i bostadskö. Det finns stora aktörer - Sveriges Kommuner och Landsting och Sabo - som pekar på att 70 procent av 60 tillväxtkommuner anger att just bullerförordningen kommer att vara en faktor för att kunna bygga de små hyresrätterna. I den kommun som jag kommer från byggs det mest i Sverige. Det är den mest tätbebyggda kommunen i hela Sverige - 4 916 invånare per kvadratkilometer. I den kommunen har man prövat många av de stora utmaningar som finns. Därför tycker jag att det hade varit viktigt att lyfta över makten till kommunfullmäktige att ta ställning till om man vill anta detaljplanen i kommunfullmäktige eller om man vill uppdra till en kommunstyrelse eller en facknämnd att göra det av det skälet att man inte träter om allting. Men ibland skulle man vilja fatta beslut snabbare. Jag noterar att Emma Hult inte ger svar på frågan om vad ni vill göra i stället. Ni vill se till att det skapas ökad rörlighet i den befintliga stocken och att folk ska flytta runt mer. Det kan vara en strategi. Men delar inte Emma Hult uppfattningen att det behöver produceras mer?Det är fantastiskt att byggandet av 42 500 bostäder påbörjas nästa år. Men takten för reformer får inte minska. Det måste bli fler förutsättningar, mindre krångel och större möjligheter för marknaden att bygga. Delar inte Emma Hult den uppfattningen?
Fru talman! Det är kul att byggtakten har ökat till drygt 40 000 bostäder. Frågan är hur mycket som byggdes 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013. Det är nu det börjar byggas, och det har med konjunkturen att göra. Jag hoppas att det kommer incitament från min regering, så att vi kan öka byggtakten ännu mer. Den har ökat, och det har till största delen med konjunkturen att göra. Jag hoppas att den kommer att öka ännu mer, för vi behöver nyproduktion för unga, för studenter, för äldre och för alla grupper. Men vi behöver också få en större rörlighet på marknaden. Just nu har vi en rörlighet bland dem som har råd att betala för sitt boende. Men hur ska den person som vill flytta hemifrån och som inte har möjlighet att köpa sitt första boende kunna flytta någonstans när det varken finns en hyreslägenhet i det befintliga beståndet eller en nyproducerad hyreslägenhet till en hyra som man har råd med?Vi behöver absolut bostäder för unga, och vi behöver se till att få igång bostadsbyggandet. Min magkänsla är att vi kommer att lyckas med det. Jag tror nämligen att vi har en lite annorlunda ingång. Allting kan inte handla om regelförändringar. Det är inte genom regelförändringar och bygglovsbefriade åtgärder som vi kommer till rätta med bostadsbristen. Vi behöver större reformer för att göra det, och jag känner mig ganska trygg med att vi kommer att lyckas med det.

Fru talman! Jag blev lite fundersam över Caroline Szybers inlägg här tidigare, när hon gick upp och ojade sig över att studenter inte får tag i studentbostäder i Stockholm. Hon påpekade också att hyresrätter inte är något lågprisboende. Det kan man kanske konstatera. Det första påståendet kan jag bara se som en självkritik av den allianspolitik och brist på bostadspolitik som har bedrivits i åtta år. Vilken lägenhet skulle den student som hon talade om ha efterfrågat i dag? Den skulle ha byggts under era åtta år, eller åtminstone kommit igång. Stockholms län har i huvudsak styrts av Alliansen under dessa åtta år. Jag tänker närmast på våra två största kommuner, Stockholm och Huddinge, där Alliansen har styrt och där många fagra löften om studentbostäder bara har blivit tomma löften. Detta är väl problemet för din kompis, den kvinna som du träffade på bussen, som ojade sig över att hon inte fick en studentbostad. Vilket ansvar har Kristdemokraterna för detta efter åtta vid makten både här i riksdagen och ute i kommunerna? Jag tror att det som Mehmet Kaplan menar när han vill rikta en blåslampa mot vissa kommunala företrädare är att de ska komma igång med byggandet. Det är nämligen kommunerna måste ta ett stort ansvar för detta. Det andra påståendet var att hyreslägenheter inte är ett lågprisboende. Nyproducerade lägenheter är inte billiga, oavsett boendeform. Men man kan jobba på olika sätt för att få ned kostnaderna på mark och för att få ned kostnaderna genom storskalighet, industriellt byggande och så vidare. Men det krävs lite vilja för det från alla parter, från riksdagen, från kommunerna, från byggherrar och så vidare. Det är viktigt att vi jobbar med det. Jag har varit ute och tittat på en hel del intressanta projekt som jag gärna återkommer till och diskuterar.De billiga hyreslägenheterna i det befintliga beståendet, som den kvinna som du träffade och som sökte en bostad hade kunnat efterfråga, har i stor utsträckning ombildats till bostadsrätter. En sådan bostadsrätt kan hon kanske inte efterfråga utifrån sin situation som student, då hon inte har fast inkomst. Möjligheterna för studenter att få tag i en hyreslägenhet eller studentlägenhet har alltså minskat under era åtta år. Jag konstaterar att det som Alliansen har levererat är ett bostadsunderskott. Trots att bostadsbyggandet har ökat under de senaste åren, som mycket riktigt har påpekats, har bostadsunderskottet, enligt siffror framtagna av SCB och Sabo som det har refererats till, ökat till 113 000 bostäder under 2009-2013. Det är bostäder som hade behövts och borde ha byggts för att den bostadsbrist som finns inte skulle spädas på.Sveriges Byggindustrier har tagit fram en intressant rapport som presenterades för några veckor sedan, där man faktiskt sågar tron på att förändringar i PBL är lösningen på problemen i bostadspolitiken. Visst är det bra att man snabbar på processer och så vidare, men det är inte detta som kommer att lösa problemen. Fortsätter vi i samma spår som vi har gjort under dessa åtta år kommer det enligt Sveriges Byggindustrier i värsta fall att finnas en efterfrågan på 140 000-170 000 bostäder 2020, vilket innebär att varken vi eller ni kommer att nå upp till de mål som man har satt upp för bostadspolitiken. Det krävs en ny politik, och det krävs att vi tar reda på hur vi kan pressa kostnader så att fler kan efterfråga bostäder. Då är markpolitik, storskalighet och industrialisering viktiga för att pressa ned kostnaderna. Det är oerhört viktiga delar i bostadspolitiken.

Herr talman! Jag noterar att den tidigare socialdemokratiska företrädaren glömde bostadsministerns namn. Det är fullt förståeligt med tanke på den frånvarodiskussion vi trots allt har haft under den här tiden.Jag ska ta upp två saker. Jag skulle vilja få Leif Nysmeds reflexioner kring det faktum att Sverige alltså hade haft lägre ambitioner för bostadsbyggandet om den rödgröna budgeten hade vunnit riksdagens gehör snarare än den budget som - tack och lov för Sveriges del - vann riksdagens gillande. I den finns högre ambitioner och en högre byggnadstakt för bostäder än vi annars skulle ha haft.Vi fick av den tidigare regeringsföreträdaren också reda på att man helst inte ville diskutera nya bostäder utan framför allt det befintliga beståndet. Det tror jag det, herr talman, för det är ändå det som var en del av vår kritik - att man i den budget som förlorade inte hade ett enda förslag för nyproduktion av bostäder i Sverige. Man hade lite nålpengar till det befintliga beståndet.Jag skulle alltså vilja få dels Leif Nysmeds reflektioner över det tidigare nämnda, dels ett besked. Jag förstår att det finns en ganska stor irritation bland de socialdemokratiska ledamöterna över att behöva stå här och svara på frågor, men det är lite grann vad det handlar om att sitta i regeringsställning. Jag skulle därför, återigen, vilja få svar på frågan när den rödgröna regeringen kommer att ge besked om huruvida man har någon bostadspolitik och i så fall vad som ingår i den.
Herr talman! Jag ger gärna en reflexion på en gång. Era högre ambitioner motsvaras inte av den politik ni kanske har, Mats Green. Det är faktiskt tydligt i vad BI presenterar. En fortsättning av den politik ni har levererat i åtta år skulle inte leverera mer än i bästa fall 140 000-170 000 bostäder. Det är långt ifrån de 300 000 ni har ambition för. Ursäkta om jag raljerar lite grann, men så har det sett ut även i många kommuner där ni har styrt: Det har varit höga ambitioner, men verkligheten visar något annat. Jag tänker till exempel på studentbostäder i Stockholm. Vad blev resultatet? Det är också lite av ett svar på Carolines fråga varför man inte levererar mer.När det gäller Emmas inlägg tänker inte jag gå in och svara så mycket på frågan om det; den får du ställa till henne. Jag förstår inte varför du inte ställer frågan till henne. Vår politik handlar någonstans om att titta på vad som krävs för att vi ska komma framåt. Som jag nämnde i mitt anförande handlar det om att titta på hur vi kan använda markfrågan i kommunerna. Hur kan vi pressa priserna där, och hur kan kommunerna ta ansvar för att faktiskt hålla nere kostnaderna för bostadsbyggandet? Industriellt byggande är också väldigt intressant att titta på. Hur kan man dra lärdom från ett hus till ett annat och få ned kostnaderna? Jag ska inte här i kammaren nämna några företag, men jag har bland annat tittat på ett par där man har startat fabriker just för att kunna pressa kostnaderna. Man har visat på goda resultat av det.Jag tror att det är en framkomlig väg att faktiskt få ett visst industrialiserat byggande och på så sätt få ned kostnaderna. Då tar både kommunerna, genom markpriser, och byggherrar ett ansvar för att hålla nere kostnaderna för byggandet. Jag tror att det är rätt väg att gå. Jag tror inte att en enskild aktör kan göra det här alla gånger, utan det är ett samspel mellan alla parter. Det är det vi får jobba vidare med, och jag har just nu ganska goda kontakter med olika företrädare som kan vara intressanta.
Herr talman! Jag ska ta upp tre saker. Leif Nysmed säger att han inte vill svara på det som den andra regeringsföreträdaren, Emma Hult, sa. Nej, och det är ganska betecknande att man inte vill svara på vad kollegerna i den egna regeringen säger och vad de tycker. Man är två partier i den här regeringen. Även om det kanske inte alltid är så enligt den socialdemokratiska självbilden är det faktiskt så. Återigen: Man vill bara diskutera det befintliga beståndet och under inga som helst omständigheter behovet av nyproduktion.Det andra jag ska ta upp gäller ambitionerna. Det är fortfarande så att vi nu har det högsta bostadsbyggandet på decennier i Sverige. Sedan håller jag med om att detta inte är nog och att man aldrig får vara nöjd. Så är det, men det är också tack vare de åtgärder som har genomförts under de senaste åtta åren som vi har det höga bostadsbyggandet. Så är det. Även om man nu hade haft de ambitioner vi har i Alliansen kan jag tycka att det är lite egendomligt att man sänker ambitionerna samtidigt som man inte har någon egen politik över huvud taget. Min sista fråga är, återigen, när regeringen kommer att presentera en bostadspolitik. Det är klart att allt det här kan framstå som ganska fundamentala frågor, herr talman, men det finns en anledning till det. Det enda besked vi har fått från regeringen under den här mandatperioden är nämligen att man vill ha lägre ambitioner för bostadsbyggandet i Sverige än Alliansen har. Det är inte ett besked som duger. När kommer ni att presentera något som kan liknas vid en politik vad gäller byggandet, Leif Nysmed?
Herr talman! Jag tycker att Mats Green tar till brösttoner. Han tar i väldigt hårt. Man tar i väldigt hårt om sina ambitioner, men det har inte levererats så mycket. Det är ett underskott på 113 000 bostäder mellan 2009 och 2013, alltså under en borgerlig regering. Ta inte i för mycket, säger jag bara! Vi har suttit i fyra månader. Vad hade ni levererat i januari eller februari 2007? Jo, ni hade levererat Odellplattor och ett stopp för byggandet med den politik ni bedrev. Vad hände sedan? Varför finns det inte studentbostäder till den kvinna Caroline träffade? Det är min fråga till er.

Herr talman! Som den eniga allians vi är avslutar jag där Mats inte hade möjlighet att avsluta. Jag vill börja med att säga att jag tror att min kompis Sanna är glad att hon har nämnts så mycket i debatten. Jag tror också att det är ungefär där vi behöver ta vår utgångspunkt, det vill säga i de enskilda människorna. Det blir väldigt mycket siffror i debatten - och jag kan hålla med om att det periodvis blir hårda ord och starka uttalanden - men i slutändan är det ju människor som berörs av detta. Bostadsbristen är ett problem som drabbar alla hushåll men speciellt några utsatta grupper, och studenter är en av dem.Jag kan hålla med om att kommunerna har ett väldigt stort ansvar. Frågar man kommunpolitiker säger väldigt många att före detta bostadsministern Stefan Attefall inte är speciellt populär, för han var mycket tydlig med det ansvar som även kommunerna har. Jag tror att det är någonting vi behöver prata mer om, alltså hur vi ska kunna arbeta tillsammans. Det går inte att från statligt håll vilja att kommunerna ska göra mycket medan kommunerna inte vill göra det, och det går inte att från kommunernas håll vilja att det från statligt håll ska göras mycket medan vi inte gör det de vill. Jag tror att vi behöver diskutera mer, och tillsammans, och det tror jag gäller även i politiken. Jag kan väl säga att vi är överens om att det behövs mer markpolitik. Vi behöver verkligen fundera där. Som jag nämnde tidigare tror jag också att industriellt byggande och modulbostäder kan vara en nyckel framöver. Kanske att man alltså går från höga tongångar till att försöka hitta minsta gemensamma nämnare, och framför allt när det är tal om stora reformer. Men jag kan tycka att det är väldigt mycket hemliga reformer, och därför tar jag den utsträckta lilla hand där det nämns vad regeringen vill göra och säger: Ja, fortsätt gärna med den markpolitik vi påbörjade. Fortsätt även gärna att problematisera kring industriellt byggande.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag tycker att Carolines tonläge var betydligt mycket bättre än Mats Greens. Jag tror också att det är viktigt för att vi ska komma framåt, för någonstans har vi ett gemensamt ansvar för att få igång bostadsbyggandet på riktigt i det här landet. Vi har stora behov framöver, men vi har även ett underskott med oss som vi måste diskutera hur vi kan lösa. Jag tror att stat, kommun, byggherrar och andra intressenter måste vara med och ta ett gemensamt ansvar för att vi ska kunna få ned kostnaderna för byggandet. Det är också enda möjligheten för att människor ska kunna efterfråga fler bostäder, det vill säga att helt enkelt få ned kostnaden för byggandet så att fler kan efterfråga. Annars kommer det att begränsas kraftigt.
Herr talman! Utifrån den utgångspunkten hoppas jag att ni också funderar på att det har byggts för lite i Sverige sedan 70-talet. Det handlar inte bara om de sista åtta åren. Under de senaste 30 åren innehade Socialdemokraterna makten under lång tid. Om det har byggts för lite har det inte byggts för lite bara de senaste åtta åren utan de senaste 30 åren.Nu ska vi försöka hitta minsta gemensamma nämnare. Snälla regeringen, återkom med bullerförordningen! Är det något som branschen efterfrågar är det detta. Ett bygge i Borås står helt still i väntan på bullerförordningen eftersom de känner att om de måste bygga enligt de nuvarande bullerkraven kan de bygga färre lägenheter än de kan med den kommande. Lägenheterna blir också dyrare, vilket gör att den svaga gruppen studenter kanske inte kommer in på bostadsmarknaden.När jag pluggade utomlands fick jag både en studieplats och ett rum på campus. När utbytesstudenter kommer till Sverige får de inte det. Jag tror att vi förlorar många duktiga utbytesstudenter och forskarstudenter för att vi inte kan erbjuda dem en bostad.Det vi började göra och där regeringen får ta vid är att titta på hur högskolor kan bygga själva. Hur ska Kungliga Tekniska högskolan få bygga ett campus så att de kan erbjuda alla duktiga utbytesstudenter och forskare inte bara en plats utan också en bostad.Titta vidare på många av de förslag som vi tog fram! Ta det vidare!
Herr talman! Att det har byggts för lite är vi överens om. Men på vissa som har varit uppe i talarstolen låter det som att problemen har lösts och att det under åtta år har varit guld och gröna skogar när vi har byggt. Vi närmade oss 40 000 förra året; det landade på 38 500. Det fanns företrädare som menade att vi skulle passera 40 000, men det missade vi.Vi återkommer med bullerförordningen. Men byggen står inte stilla i bullerutsatta lägen. I den borgerliga kommunen Sollentuna byggs just nu små hyreslägenheter precis vid pendeltågsstationen. Det står alltså inte helt stilla överallt, utan det finns lösningar för att komma framåt. Givetvis skulle det underlätta för ytterligare bostäder, och det är viktigt. Ibland låter det som att inget byggs i dag på grund av detta, men vi får nyansera debatten.

Herr talman! Nu har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet makten och möjligheten att antingen komma till riksdagen med förslag eller fatta beslut i det som är möjligt inom regeringens arbete.Studentbostäder är en stor och viktig fråga, men det handlar också om de små hyresrätterna.

Jag kommer från en kommun där Socialdemokraterna nästan alltid har haft makten. Där har det inte byggts några studentbostäder även om ambitionerna finns. Det finns regelverk som är hämmande.Det handlar också om att kunna bygga nära kollektivtrafik. Bygger man nära spår får man problem med bullerreglerna, och därför är bullerförordningen viktig.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT BostadspolitikSnart kommer det en bullerförordning. Jag kan inte säga när, men den är under bearbetning och kommer. Det är viktigt att den kommer så att aktörer inte behöver vänta.
Herr talman! Vi diskuterar vad kommunerna kan göra. När så många kommuner anger i undersökningar att detta är ett problem måste vi lyssna på dem och respektera att de anser att det är ett problem.Socialdemokraterna sa tillsammans med de övriga i dåvarande oppositionen nej till en rad viktiga propositioner som kunde ha skyndat på processen. Jag värjer mig mot bilden av att kommunerna skulle vilja motverka byggandet. Det vi kan göra är att skapa förutsättningar och morötter. Den kommitté som arbetar med regional planering har en viktig roll.Folkpartiet vill göra ett antal saker. Vi vill åtgärda bullerförordningen, men det styr vi inte över eftersom det är en regeringsfråga. Vi vill korta ned planprocessen, vilket ni tidigare sa nej till. Vi vill pressa kostnaderna för byggandet genom att låta kommunerna på sina hemsidor annonsera, gärna på engelska, ut mark som kan bebyggas. Vill vi även genomföra ett antal andra åtgärder.I utskottet behandlar vi nu också andra viktiga bostadspolitiska frågor. Låt mig ge Socialdemokraterna i civilutskottet ett tips. Trafikutskottet valde att tillkännage till regeringen när viktiga frågor kom upp i utskottet. Om det inte finns egna förslag, varför då inte bifalla våra förslag?
Herr talman! Vad gäller påståendet att kommunerna inte vill bygga: Det är nog helt beroende av vilka majoriteter som sitter i kommunerna. Det är olika, och det är inte alltid blockpolitik i kommunerna. Det finns en del exempel i Stockholms län på blocköverskridande styren där man tar ansvar för bostadspolitiken, till exempel Sigtuna, Sundbyberg och det rödgröna styret i Södertälje. Här tar man ansvar för bostadsbyggandet och ser till att kommunen växer.Det är viktigt att man gör det och även vågar bygga hyresbostäder och studentbostäder. Jag kommer från Huddinge där vi har Södertörns högskola och andra universitet. Där är det svårt, för det har inte byggts en studentbostad de senaste åtta åren. Nu har man kommit igång. Men man har sålt ut 1 500 hyreslägenheter som var billiga och efterfrågade och har i stort sett noll nyproduktion av hyreslägenheter.Det är klart att det är viktigt vilken politisk majoritet som styr i kommunerna. De har ett stort ansvar. Det är inte bara vi här inne som sitter och styr över bostadspolitiken.
Herr talman! Leif Nysmed fick oväntat mycket att göra här i dag - det blev alla på Leif.Vi hörde en företrädare för bostadsministerns eget parti säga att det inte är regelförenklingar som är svaret utan att man kommer att lyckas genom stöd och reformer. Den första frågan till Leif Nysmed blir då: Vilket slags stöd och reformer handlar det om? När kommer det ett förslag från regeringen om bostadssubventioner? Jag utgår från att det var detta Emma Hult syftade på när hon pratade om stöd och reformer, men det kan också ha varit någon annan form.En annan sak jag är lite nyfiken på är i vilken mån Leif Nysmed och hans partikamrater lyssnar på sina egna kommunala företrädare.

Det som nu sker när vi ska ta ställning till de återstående tre förslagen om regelförenklingar är en intressant vattendelare. Vänstersidan kommer sannolikt att rösta nej igen - varför?
Herr talman! Vi kommer att återkomma till den sistnämnda frågan om detaljplanerna i en annan debatt, men jag ser detta som en demokratifråga. Jag tycker att det är viktigt att de av medborgarna valda - de folkvalda - får vara med och ta ställning till hur kommunernas detaljplaner ska utvecklas.Jag tror inte att det är så stor risk i de flesta kommuner att Socialdemokraterna inte kommer att få vara med och bestämma i frågan. Men jag ser inte bara till socialdemokratin, utan jag ser faktiskt till demokratin. Partierna och de folkvalda ska kunna få vara med och diskutera detta, också i fullmäktige vid öppna möten. Till skillnad från dessa möten är till exempel en del facknämnder inte öppna i alla kommuner. Medborgarna har inte samma insyn i behandlingen av detaljplaner. För mig är detta en demokratifråga.Sedan kan det säkert finnas någon socialdemokrat som Ola Johansson kan hänvisa till som tycker tvärtom jämfört med mig. Det är möjligt. Vi är ett stort parti, vi har många olika åsikter och vi är stolta över att kunna ha det.BI säger i sin rapport, som Evidens har tagit fram, att med den politiken kommer det inte att skapas mycket mer än 140 000-170 000 bostäder. Hur kan man då stå och slå sig för bröstet och säga att det är det rätta och det riktiga? Här måste vi vara lite mer ödmjuka och fundera på hur vi kan få ned kostnaden för bostadsbyggandet så att fler människor kan efterfråga bostäder, vilket gör att fler kommer att byggas.Det är en viktig del i bostadspolitiken. Det är inte sådant vi fattar beslut om här, just nu, utan det är ett förhållningssätt vi måste ha från politiken när vi går in i detta.
Herr talman! En viktig del i den bostadspolitik vi nu diskuterar är regelförenklingarna.

Den mest kända var Attefallshuset, men vi har också små tillbyggnader, takkupor och annat.Det finns alltså en stor åsiktsskillnad inom regeringen, som vi har bevittnat tidigare när vi har lagt fram våra förslag kring regelförenklingsfrågan. Därför är det viktigt för oss att veta om det är ett fortsatt arbete med regelförenklingar som är framtiden för regeringen eller om det är stöd och subventioner eller en kombination av det. Hur ser den kombinationen i så fall ut? Det är viktigt att veta.Nooshi Dadgostar nämnde en annan fråga som intresserar mig, nämligen att bryta upp allbolagen. Det är också en sak som vi fattade beslut om för ganska länge sedan och där Socialdemokraterna var överens med oss övriga partier om att det med hänsyn till EU-kommissionens direktiv om statsstöd inte var möjligt att ha kvar en ordning där man kunde gå in med kommunala och offentliga medel och stötta ett kommunalägt bostadsbolag. Därför förändrades lagen.Nu säger ett av regeringens stödpartier, som hittills har fått igenom oproportionerligt mycket av sin politik, att man vill se över detta och förändra och gå tillbaka till den ordning som var innan. Det skulle vara intressant att veta vad Leif Nysmed tycker om det.
Herr talman! Det är roliga frågor ni kommer med här ibland, Ola Johansson. Det blir löjligt att svara. Du får ursäkta, men jag tycker faktiskt att det är lite raljerande.Man måste också ta i beaktande hur det skulle påverka om man lade ned Bromma flygplats. Innan en utredning visar att man kan göra detta utan att det skadar tillväxten kommer det här inte att vara någon fråga. Ni kan hålla på och lyfta upp den, men ni kommer inte att kunna få något svar om att vi ska börja eller sluta bygga då eller då. Vi vet inte ens om det kommer att byggas, eller hur? Jag tycker att ni ska sluta med den där larviga retoriken.Vi är inne lite grann på nästa debatt vad gäller planer och så vidare. Jag skulle vilja lyfta fram en viktig aspekt som aktörerna ute på marknaden lyfter fram, och det är förutsägbarheten och vad som är framkomligt när det gäller att kunna bygga.Att man gör detaljplaner frivilliga för kommuner kommer att innebära att ett hus som kanske är standardiserat för ett byggbolag, för att få ett industriellt byggande, slipper detaljplan i en kommun men behöver ha det i nästa. Detta är inte vad marknaden efterfrågar, utan det är snarare att vi har tydliga regler så att man vet vad man jobbar med.Det handlar om att samordna, och därför gäller det att vi har tydliga regler så att man vet vad som gäller. Man kan inte ha olika regler från kommun till kommun. Därför tycker jag att det är väldigt märkligt att ni driver det kravet, Ola Johansson.